Herr talman! Mats Green har frågat mig dels vad jag menade med mitt uttalande om just ridning och "personliga levnadsomkostnader", dels på vilket sätt jag skiljer på ridning och exempelvis ishockey i detta avseende. Gränsen för vilken typ av motionsutövning som ska utgöra personalvårdsförmån och därmed vara skattefri för anställda innebär i dag att det ska vara fråga om enklare motionsidrott som kan utövas av i stort sett var och en. Sporter som kräver dyrbarare anläggningar, redskap och kringutrustning har inte ansetts utgöra enklare slag av motion. Kostnader för sådana aktiviteter ska enligt gällande regelverk i stället betraktas som personliga levnadsomkostnader. Vad som är enklare motionsidrott är ytterst en fråga för Skatteverket och våra domstolar. Ridning har av Skatteverket, till skillnad från bland annat ishockey, inte ansetts uppfylla kravet på att det ska röra sig om enklare motionsidrott. Omfattningen av friskvårdsförmånen är något som engagerar många, och som jag har svarat vid tidigare interpellationsdebatter kommer frågan att vara föremål för beredning under mandatperioden. Det finns många aspekter, till exempel kring jämställdhet och jämlikhet, som behöver analyseras.

Herr talman! Rubriken för interpellationen hade egentligen kunnat lyda Magdalena Anderssons fördomar om ridsporten . Man ska inte kunna dra av för personliga levnadsomkostnader, sa finansministern i en riksdagsdebatt med mig den 2 februari i år om varför just ridning inte ska berättiga till friskvårdsavdrag till skillnad från andra idrotter. Detta ganska anmärkningsvärda uttalande föranleder ett antal frågeställningar om finansministerns och regeringens syn på den svenska ridsporten i allmänhet men framför allt om synen på ridsporten i förhållande till övriga idrotter. Inom nuvarande regelverk finns utrymme för arbetsgivare att bidra till olika friskvårdsalternativ för sin personal. Det finns en rad områden som enligt Skatteverket klassas som skattefria motions eller friskvårdsförmåner. Styrketräning, fotboll och ishockey klassas som avdragsgilla förmåner. Så långt är allt väl, herr talman, i synnerhet eftersom min hemkommuns hockeylag HV71 blev svenska mästare i helgen. Men skrattgympa, körsång på arbetsplatsen, saltrum, Feldenkraispedagogik, gitarrlektioner, reflexologi, örtbad, Rosenterapi, kallbad och bastubad är några anmärkningsvärda exempel på friskvård som arbetsgivarna kan erbjuda sina anställda. Trots ridningens medicinskt erkänt goda effekter på kropp och hälsa vägrar Skatteverket att klassa den som skattefri motions eller friskvårdsförmån. Utöver hälsoeffekterna fyller ridning en viktig motion för anställda med exempelvis olika funktions och rörelsehinder, balanssvårigheter, ryggproblem och synskador för att bara nämna några. Herr talman! Ridning är Sveriges näst största handikappidrott. Ca 4 000 ryttare med funktionshinder får genom ridning möjlighet till en meningsfull och hälsofrämjande fritidssysselsättning. Tilläggas kan också att tack vare vår stora mängd ridskolor i Sverige är ridning en träningsform man varken behöver vara rik - för det är egentligen det som finansministern säger - eller bo billigt på landet för att kunna utöva. Jag ställer därför två frågor till finansministern med anledning av hennes uttalanden. Jag har här i dag också kunnat läsa det upplästa svaret. Det är säkert ett svar på någonting men inte på de frågor jag ställde. Jag ställer därför frågorna igen och hoppas i stället på svar i debatten. För det första: Vad menar finansministern med sitt uttalande om att just ridning är personliga levnadsomkostnader? För det andra: På vilket sätt skiljer Magdalena Andersson på ridning och exempelvis ishockey i detta avseende? För det tredje, herr talman: Vad är det som gör att just ridning men inte ishockey är personliga levnadsomkostnader i finansministerns värld? Detta skulle jag önska svar på i den kommande debatten.

Herr talman! Jag skulle vilja anknyta till en debatt i medierna i förra veckan som handlade mycket om hur den psykiska ohälsan ökar lavinartat i Sverige och om att vi har problem med höga sjukskrivningstal. Regeringen har varit tydlig med att arbetsgivaren behöver ta ett större ansvar för att förebygga bland annat stress. Även om det krävs mer forskning för att dra långtgående slutsatser finns det flera studier som visar på positiva resultat av ridning när det gäller rehabilitering och återhämtning, till exempel när det gäller depression, ångest och stress som är några av de sjukskrivningsorsaker som ökar lavinartat. Vi gynnas av samvaro med djur och vistelse i natur och utemiljöer. Man har också kunnat mäta sänkningar av puls, blodtryck och stresshormoner hos deltagare. Hästen utgör ett rörligt underlag, så ridning är bra när det gäller koordination och även ryggproblem som också är en vanlig orsak till sjukskrivning i Sverige i dag. Jag tycker att det är lite märkligt att regeringen inte kan släppa prestigen och inställningen att ridning är en rikemanssport som inte ska omfattas av friskvårdsavdrag när bevisen är så oerhört tydliga för att ridning skulle kunna vara ett kraftfullt verktyg när det gäller att förebygga höga sjukskrivningstal, vilket är något som vi har problem med och som påverkar Sveriges ekonomi mycket. Bevisen är tydliga för att ridning är positivt när det gäller stress, så jag undrar varför arbetsgivare inte ska få möjlighet att subventionera ridning som en del av sitt förebyggande friskvårdsarbete.
Herr talman! Jag tror att Mats Green gör sig dummare än vad jag tror att han är. Om jag hade uttalat mig om vad som är personliga levnadsomkostnader och inte och sagt att ridning är det eller inte är det hade jag ingripit i myndighetsutövningen. Därmed hade vi inte haft den här debatten i kammaren utan i konstitutionsutskottet, för då hade Mats Green anmält mig till konstitutionsutskottet i stället för att jag lagt mig i rättstillämpningen och utövade ministerstyre på ett sätt som jag inte får göra. Det var naturligtvis inte heller det som jag sa eftersom jag är väl medveten om vilka begränsningar man har som minister. Jag sa att det som man gör i skattelagstiftningen är att försöka hitta balansen mellan vad som är motiverat för arbetsgivaren att dra av och vad som kan vara personliga levnadsomkostnader. Det är precis det som den här typen av lagstiftning går ut på att göra. Man har hittat en formulering, och det är den formuleringen som ligger till grund för detta. Därefter tillämpar Skatteverket den lagstiftningen, och det har de gjort bland annat genom att göra den här listan. Det är alltså inte jag som bestämmer över den här listan, utan det är det Skatteverket som gör. Däremot ser vi just nu över hur lagstiftningens formulering ska vara. Därför kan jag inte skilja mellan ridning och ishockey, för då lägger jag mig i myndighetsutövningen. Det är kanske onödigt att riksdagsledamöter ställer frågor som, om jag svarar på dem, kan leda till att samma riksdagsledamöter kan KU-anmäla mig.

Herr talman! Jo, men nu är det så att det är finansministern som har uttalat detta. Den som inte tror det kan dels läsa i kammarprotokollet, dels titta på riksdagens webb-tv på den debatt som vi hade den 2 februari. Där uttalade finansministern klart och tydligt att regeringen inte önskar att man ska kunna göra avdrag för personliga levnadsomkostnader. Vi kan naturligtvis ha en debatt här om friskvårdsavdrag. Det kommer vi, kan jag lova, att ha ett antal gånger här fram till dess att regeringen har genomfört sitt vallöfte. Men här handlar det om den distinktion som finansministern själv gjorde när hon sa att ridning riskerar att leda till att man får göra avdrag för personliga levnadsomkostnader. Då vill jag återigen fråga: Varför är det personliga levnadsomkostnader man kan göra avdrag för när det gäller ridning men inte när det gäller exempelvis ishockey? Det är det jag vill ha reda på. Herr talman! Jag kan också tycka att det är lite egendomligt att den mest kvinnodominerade idrotten av alla avfärdas av finansministern som en överklassport - för det är det hon gör - som ska diskrimineras i förhållande till mansdominerade idrotter. Det är ändå det som är konklusionen av resonemanget, och jag vänder mig skarpt emot detta. Att påstå eller antyda att det i mitt eget stall, 4H-gården Vissmålen utanför Huskvarna, är en speciell social skiktning eller att bara personer med mycket god inkomst har råd att nyttja det är direkt felaktigt. Dessutom är ridning Sveriges näst största handikappidrott, och det får vi inte glömma bort. Personer med funktionsnedsättningar är generellt inte, herr talman, de i vårt samhälle som har de bästa ekonomiska förutsättningarna. Jag ser inte något som helst försvar för detta, men jag vill ändå att finansministern kommenterar det hon själv sa. Det är inte Skatteverket som har konstaterat det här utan hon själv som sa det i interpellationsdebatten den 2 februari. Vad är det för skillnad mellan ridning och ishockey när det gäller personliga levnadsomkostnader? Vi talar även om ett vallöfte som gavs av nuvarande folkhälsoministern Gabriel Wikström och Magdalena Anderssons partisekreterare i förra valrörelsen. Om Skatteverket säger det ena eller det andra är ganska ointressant, för vi sitter inte här bara för att konstatera vad skatteverk eller övriga myndigheter säger. Vi sitter här för att förändra de direktiv som finns och de felaktigheter som vi ser i det svenska samhället. Det är därför vi är förtroendevalda och inte för att gå igenom vad vissa statliga myndigheter möjligtvis har uttalat. Och här är det faktiskt Magdalena Andersson som har uttalat detta. Vad menar finansministern med att avdrag för ridning skulle vara avdrag för personliga levnadsomkostnader men styrketräning, ishockey, Rosenterapi eller allt man kan få avdrag för inte är det? Jag förstår att finansministern är irriterad, och hon kommer nog få fortsätta att vara irriterad tills man håller sitt löfte. Vad är det för skillnad på ridning och ishockey? Och tänker ni hålla det löfte ni avgav i den senaste valrörelsen? Det vill jag ha svar på.

Herr talman! Det är få sporter där det är så tydligt dokumenterat som när det gäller ridsporten att aktiviteterna faktiskt påverkar även den psykiska hälsan positivt. Det är någonting som vi behöver jobba mycket med i Sverige när antalet personer som är sjukskrivna på grund av just psykisk ohälsa galopperar iväg. Samvaron med hästen och den närvaro det kräver samt möjligheten att vistas i skog och mark, kanske även om man själv inte har möjlighet att gå och promenera där, har stor påverkan på både psykisk och fysisk hälsa. Varför vill regeringen inte ta till sig den här informationen och resultaten av de studier som finns? Varför ställer man krav på arbetsgivarna att de ska förebygga inte minst psykisk ohälsa samtidigt som man inte vill se över regelverket och ge dem ett verktyg som skulle kunna vara kraftfullt när det gäller att förebygga just psykisk ohälsa? När får vi se en översyn av lagstiftningen när det gäller friskvårdsavdrag så att även ridning ska kunna inkluderas?

Svar på interpellationer Herr talman! Det är svårt att delta i en debatt där Mats Green lägger ord i min mun. När jag läser igenom hela protokollet har jag svårt att förstå var Mats Green hittar det som jag påstås ha sagt. När det gäller olika avdrag bygger skattelagstiftningen generellt på att det inte ska göras avdrag för privata levnadsomkostnader. Det gäller generellt i skattelagstiftningen, för de olika avdrag som man får göra för arbetets förvärv. Det jag sa i den interpellationsdebatten när det gäller möjligheten att göra friskvårdsavdrag var: "Det handlar om att i skattelagstiftningen hitta en balans mellan vad som kan vara motiverat att arbetsgivaren gör avdrag för för att personalen ska hålla sig frisk och vad som är personliga levnadsomkostnader. Att hitta denna balans i lagstiftningen är komplicerat." Jag säger inte att det ena är personliga levnadsomkostnader men att det andra inte är det. Jag gör en generell betraktelse av hur skattelagstiftningen är uppbyggd. Det blir svårt att föra en debatt. Och jag tror inte är väljarna är betjänta av en sådan här debatt.

Herr talman! Jag kan nog garantera att alla som läser kammarens protokoll, som tittar på tv-inspelningen av den här debatten och en stor del av Ridsverige har tolkat finansministern på det sättet. Finansministern sa faktiskt att ett avdrag när det gäller ridning skulle vara ett avdrag för personliga levnadsomkostnader. Att hon nu försöker ta sig ur det är minst sagt egendomligt. Men det innebär att vi kommer att få ha ett antal nya debatter här om just den frågan. Jag får återgå till min kärnfråga: Vad i finansministerns värld är det som gör att just ridning men inte ishockey ses som personliga levnadsomkostnader? När det gäller hänvisandet till Skatteverket är vi i den här församlingen trots allt valda för att förändra det vi anser vara fel i Sverige. I går var det arbetarrörelsens stora dag. På torg runt om i Sverige förklarade man vad i Sveriges lagstiftning när det gäller ett antal olika förhållanden som man vill förändra. Inte någon gång hörde jag någon socialdemokratisk talare säga "Nej, vi får först och främst se hur Skatteverket tolkar vår inriktning." Man säger framför allt "Här ska vi agera i Sveriges riksdag." Jag tycker inte att jag kräver något oerhört. Det enda jag begär är egentligen att man ska genomföra det vallöfte som Socialdemokraterna gav i valrörelsen 2014. Jag har tidigare krävt besked av finansministern om man tänker hålla det löftet. Hon vägrade att svara då, och hon vägrar att svara nu. Herr talman! Vi kommer nog att få ha den här debatten ett antal gånger till. Jag och ett antal av mina kollegor kommer nämligen att fortsätta tills man har uppfyllt det löfte som man gav väljarna i valet 2014.
Herr talman! Jag har aldrig sagt det som Mats Green säger att jag har sagt. Och jag har protokollet framför mig. Jag har läst igenom hela protokollet. Det går inte att utläsa det som Mats Green hävdar att jag har sagt. Om jag hade sagt det är jag helt säker på att någon av de moderater som sitter i kammaren här i dag hade KU-anmält mig. Det hade nämligen varit ministerstyre. Låt oss hålla en liten grundläggande statsvetenskaplig kurs för Mats Green! Det är regeringen som lämnar en proposition till riksdagen. Sedan fattar riksdagen beslut om den propositionen. Det är lagstiftningen. På skatteområdet är lagstiftningen ofta ganska generell. Vad gäller just friskvårdsavdraget handlar det om att hitta en lämplig balans i lagstiftningen mellan var det är lämpligt att arbetsgivaren kan göra avdrag och inte. Det är precis den lagstiftningen vi har och som för övrigt fanns under åtta år när Moderaterna styrde på Finansdepartementet. Skatteverket tolkar sedan lagstiftningen och fattar skattebeslut utifrån den. Som en del i deras myndighetsutövande har de gjort en lista för att underlätta för arbetsgivarna att veta vad man kan dra av för eller inte. Den listan är ingenting som regering eller riksdag har beslutat om. Det är inte heller någonting som jag som minister kan lägga mig i. Då skulle jag nämligen ägna mig åt ministerstyre, vilket inte är tillåtet. Om någon är missnöjd med hur lagstiftningen har tolkats kan man överklaga Skatteverkets beslut. Då är det domstolarna som får tolka lagstiftningen. Så ser det ut. Det riksdagen och regeringen kan göra är att ändra lagen. För att göra det måste man göra en översyn. Det är precis det som jag har sagt i flera interpellationsdebatter att vi nu arbetar med på Finansdepartementet. Om denna fråga är så viktig för Moderaterna återstår frågan: Varför gjorde man ingenting under de åtta år som man styrde på Finansdepartementet?